Herr talman! Bosse Ringholm har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att komma till rätta med de sekretessproblem vid bekämpning av skattefusk som Skatteverket redovisar i sin senaste rapport och vilka nya åtgärder jag planerar i fråga om lagstiftning och resurser för Skatteverket för att kunna öka arbetet mot skattefusk och annan ekonomisk brottslighet. När det först gäller sekretessfrågan har Skatteverket i en intern rapport den 31 mars i år, Uthyrning av arbetskraft , angett att hinder finns för att lämna ut information från skattebrottsenheten till den fiskala verksamheten. Enligt senare uppgifter har emellertid Skatteverket numera återgått till den tidigare tolkningen av gällande bestämmelser. Det uppmärksammade sekretesshindret finns således inte längre. När det sedan gäller skattefusk i stort erinrar jag om att jag vid ett flertal tillfällen sagt att skattefusket måste bekämpas. Regeringen har också vidtagit ett antal åtgärder för att motverka skatteundandragande. Dels har vi agerat kraftfullt mot orsakerna till skattefusket, dels har vi infört fler och bättre verktyg för kontroll. Jag kommer att fortsätta med det arbetet. Frågan om nivån på Skatteverkets anslag ska beredas inom ramen för den ordinarie budgetprocessen. Jag vill inte föregripa denna.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Sedan jag ställde frågan har Skatteverket rättat till det bekymmer som jag uppmärksammade i interpellationen, nämligen att det finns sådana sekretessregler att myndigheterna inte kan samarbeta i bekämpningen av ekonomiska brott. Det är bra att Skatteverket har rättat till ett fel som de egentligen själva har åstadkommit. Det är alltså inte Anders Borg utan det är Skatteverket som får ta åt sig äran av att ha åstadkommit denna rättelse. Min andra fråga har jag tidigare diskuterat med Anders Borg, nämligen vad regeringen och Anders Borg gör för att bekämpa skattefusket. Anders Borg och jag har vid ett tidigare tillfälle varit överens om att det Anders Borg hittills har gjort är att fullfölja tidigare socialdemokratiska reformer som fanns i hans skrivbordslådor när han tog över Finansdepartementet 2006. Jag har därför ställt frågan om han har några nya förslag som han på egen hand har hittat på eller jobbat med. Svaret är att han inte har några sådana. Jag behöver inte förlänga debatten. Jag bara konstaterar att Anders Borg och jag är överens om att det är bra att han fullföljer de gamla socialdemokratiska förslagen mot skattefusk. Några nya idéer har han inte. Jag kan inte anklaga Anders Borg för det, men jag konstaterar att han inte har några nya idéer. Han står tomhänt. Så är det.
Herr talman! Jag vill påpeka att i den grundläggande utgångspunkten har Bosse Ringholm och jag samma hållning. Vårt gemensamma uppdrag är att vårda skattebaserna i Sverige, att säkra att inkomster, vinster och avkastning genereras i den svenska ekonomin under svensk beskattning. Här har regeringen gjort viktiga insatser. De beloppsmässigt allra största är förändringarna vad gäller räntesnurror och vad gäller handelsbolagsupplägg på fastighetssidan, så kallade Pandoras askar. Det är skärpningar och åtgärder som stärker skattebasen i Sverige med över 10 miljarder kronor. Vi har naturligtvis anledning att kontinuerligt följa upp och vidta liknande åtgärder också framöver. Vi har ett antal pågående diskussioner om skattebasfrågor där regeringen har all anledning att aktivt arbeta vidare för att återkomma med ytterligare åtgärder. De stora och viktiga frågorna är att vi säkrar sätt att så snart vi upptäcker ett upplägg hos bolag, privatpersoner eller olika konstellationer att undvika skatt att motverka detta. Det är vår skyldighet så att vi vårdar en grundläggande skattebas för svensk ekonomi. Därvidlag är jag bekymrad, utan att dra i gång en stor debatt om det, över att vi har de stora uppskoven i svensk ekonomi. Socialdemokraterna är beredda att lätta på beskattningen på bostadsuppskoven. Det är för mig förvånande och till och med lite märkligt. Det vi gjorde med räntebeläggningen av uppskoven är en central del för att säkra de intäkter som är nödvändiga för statskassan också från denna skattebas. Jag är naturligtvis beredd att arbeta vidare med ytterligare åtgärder. Det finns initiativ från skatteutskottet och andra delar av riksdagen när det gäller att arbeta vidare med till exempel frågor om hur användandet av personalliggare ska vidgas till andra branscher och fler områden för omvänd beskattning. Vi har en utredning som nu pågår och som kommer att avrapporteras till hösten, där vi tittar bland annat på möjligheten att vidga möjligheterna till personalliggare och därmed till kontroller. Det finns säkert skäl att titta på områden där man kan öka möjligheterna att ingå i system med omvänd beskattning. Jag vet att skrotbranschen till exempel har framfört ett sådant intresse. I tidigare interpellationsdebatter har vi haft en sådan diskussion kring städbranschen, där jag också kan se att det kan finnas skäl att överväga och pröva ytterligare åtgärder. Jag kan alltså se en lång rad områden där vi har anledning att arbeta för att vårda skattebaserna. Bosse Ringholm och jag har fundamentalt olika syn på skattepolitiken. Jag vill ha låga skatter, och Bosse Ringholm vill ha höga skatter. Men vi har en gemensam syn på värdet av att vårda skattebaserna.

Herr talman! Anders Borg är en mästare i att säga en sak och göra något helt annat. Anders Borg är en mästare i att alltid hålla med om hur viktigt och stort problemet med skattefusket är. Han delar helt min uppfattning om hur viktigt det är. Men han gör ingenting, i varje fall ingenting som han har hittat på själv. Min fråga var: Har Anders Borg några nya initiativ att redovisa när det gäller bekämpning av skattefusket? Alla hörde att svaret var: Nej, jag har inga nya initiativ. Jag hoppas att möjligtvis de i skatteutskottet eller någon annan kan hitta på något. Men själv har jag inga nya initiativ. Det räcker väl egentligen som svar. Sedan försökte Anders Borg förlänga sin replik genom att säga: Det är förskräckligt att Socialdemokraterna inte vill ha avgift på den uppskjutna reavinstskatt som man kan använda sig av när man har sålt sin bostad. Det Anders Borg har genomfört är ju en retroaktiv skatt, främmande för svensk skattelagstiftning. Juristerna var mycket tveksamma, för att inte säga avvisande, till retroaktiviteten i skatten. Vi socialdemokrater tycker definitivt att det är fel att ha en retroaktiv skatt. Men det är en annan diskussion, Anders Borg. Det var inte det jag frågade om. Jag har frågat om Anders Borg har några nya initiativ för att bekämpa skattefusket och skattebrotten. Och han har inga. Det är det han bekräftar. Han är, som sagt var, mästare på att hålla med om att det är ett stort problem. Men han gör ingenting här. Det är en man med janusansikte.
Herr talman! Jag tror att den här debatten kan framstå som något märklig för många av dem som lyssnar till den. Bosse Ringholms grundläggande anklagelse är att vi inte gör någonting. Jag konstaterar att vi i höstas lade fram en proposition där vi förändrade regelverket för räntesnurror. Det förstärkte de offentliga finanserna med 6-7 miljarder kronor. I höstas lade vi fram ett lagstiftningsförslag som skärpte reglerna för handelsbolagens möjligheter att utnyttja avdrag vid bostadstransaktioner. Det ökade skatteintäkterna med 6-7 miljarder. Vi har dessförinnan lagt fram förslag som innebär att vi kan använda omvänd momsföring i byggsektorn, och vi har infört system med personalliggare för vissa branscher. De senare två förslagen var Socialdemokraternas. De första två var sådana som vi arbetade fram i Finansdepartementet. Jag understryker att vi säkert har skäl att gå vidare med liknande åtgärder för att säkra skattebaser i de fall där vi ser att det nu uppkommer nya upplägg för att undvika skattebetalningar när det gäller vinster eller avkastning. Det ska vi naturligtvis göra, och ett sådant aktivt arbete pågår hela tiden. Jag konstaterar också att vi har en utredning som i september ska avrapportera möjligheten att vidga möjligheterna till personalliggare till ytterligare branscher. Det är alldeles uppenbart att regeringen här vidtar en lång rad åtgärder. Nu handlar inte den här debatten om retroaktivitet på skatterna, men låt mig ändå påpeka att Lagrådet har prövat den fråga som Bosse Ringholm reser när det gäller avgifterna på uppskoven. Man konstaterar att det faktum att man lägger en skatt på ett uppskov som har uppkommit tidigare inte utgör en retroaktivitet. Skulle man ta Socialdemokraternas resonemang på allvar skulle det naturligtvis betyda att Socialdemokraterna, när de vill återinföra förmögenhetsskatten, bara skulle återinföra den på nya förmögenheter och inte på gamla. Och så ser, med förlov sagt, inte det socialdemokratiska förslaget ut. Skulle det se ut på det sättet skulle det naturligtvis inte ha intäktseffekter av den storleksordning som man talar om. Så detta handlar inte om retroaktivitet. Frågan är noggrant prövad av Lagrådet och avförd. Vi gör en lång rad olika saker för att förstärka möjligheten att vårda våra skattebaser, och det är en viktig fråga.

Herr talman! Anders Borg bekräftar nu att det han och hans regering har gjort för att bekämpa ekonomiska brott är ett arv från den socialdemokratiska tiden. Men han hade inte en enda ny idé. Jag ber att få återkomma vid en kommande interpellationsdebatt. Jag ger honom en chans till. Då kan han gå hem och tänka på om han kan hitta på något själv. Han har kanske ändå ett år kvar när han kan tänka och hitta på något på egen hand. Får jag till sist bara säga några ord om den så kallade Stockholmsskatten; den drabbar ju framför allt människor i Stockholmsområdet där det är höga bostadspriser och det därmed blir höga reavinstskatter som då ska betalas i efterskott, som något slags retroaktiv lagstiftning. Det är märkligt att Moderaterna, som anser sig vara ett skattesänkarparti, höjer skatten och inför en skatt retroaktivt på ett område. Det drabbar inte minst många unga människor som naturligtvis har svårt med sina boendekostnader, inte minst i Stockholmsområdet. Jag får gratulera Anders Borg till att han har introducerat en ny typ av skatt, den så kallade Stockholmsskatten, i skattelagstiftningen under sin finansministertid.
Herr talman! Låt mig bara igen kort konstatera att regeringen har vidtagit en lång rad åtgärder för att säkra skattebasen, och det arbetet kommer vi att fortsätta med. Låt mig också kort konstatera att vi har gjort en reform av fastighetsskatten som har gjort att den skatt som tidigare toppade praktiskt taget alla mätningar när det gäller vilken del av skattesystemet som människor känner är orättvist eller oförutsägbart eller upprörande i dag har halkat ned rejält. Det beror på att vi har gjort systemet enklare och mer förutsägbart. Den egna villaskatten är inte beroende av hur grannens villa har stigit i pris. Det är en bra reform. Den har ökat legitimiteten för fastighetsskatten, och fastigheter är en bra skattebas som vi har anledning att vårda. Då är det enligt min uppfattning förvånande att den del som Socialdemokraterna anser sig föranledda att reformera är den del där den rikaste tiondelen i ekonomin får fem gånger så stora skattesänkningar som de tio procenten med lägst ekonomi. Nu handlar dock inte denna debatt om detta, så jag ska inte utveckla detta resonemang. Det kan vi gärna återkomma till. Låt mig bara konstatera att vi vidtar en lång rad åtgärder för att säkra skattebasen, och det arbetet kommer att fortsätta.